Herr talman! Jag förstår inte riktigt, Britta Bergström, hur man kan skilja på människor med synskador och att man klassar dem så att det bara är vissa grupper som skall kunna få fria glasögon. Synskadorna är naturligtvis inte likadana, men behovet av glasögon måste vara lika stort för alla. Jag vill redogöra för hur man har handlagt den här frågan inom Stockholms läns landsting. Där uppgår statsbidraget för glasögon till 3 milj.kr. Landstinget gjorde en beräkning av hur många patienter som behövde glasögon, och så delade man helt enkelt statsbidraget i motsvarande antal delar. Det blev då 105 kr. per pätient. Det visade sig emellertid att landstinget hade räknat alldeles för högt i fråga om behovet, så det blev pengar över. Man tjänade på statsbidraget så att säga. Då var landstinget så generöst att man gjorde en ny fördelning av pengarna på ett mindre antal patienter. Resultatet blev att bidraget kunde höjas till 145 kr. Då var man säker på att statsbidraget räckte och att det också täckte administrationskostnaderna. Att det fanns en rekommendation om fria glas glömde man bort. Alla fick lika mycket eller lika litet. Att priset på just specialslipade glas kan vara väldigt olika tog man ingen hänsyn till. Bidragsrätten har också begränsats så att små barn får ersättning högst en gång om året och större barn och ungdomar högst en gång vartannat år. Landstinget fördelar alltså de statsbidrag som utgår utan att självt skjuta till någonting, och det var väl inte meningen med den här rekommendationen.
Herr talman! Jag noterar att Britta Bergström nu själv konstaterar att den privatiseringsaktion som man genomdrev i riksdagen 1977 och som även folkpartiet ställde sig bakom resulterat i att inte en enda privatläkarmottagning etablerats. Varför? Jo, därför att landstingen kort och gott har avvisat det. Landstingen kämpar för att få sina vakanser inom vårdcentralerna besatta med ordinarie läkare. Vi socialdemokrater protesterade mot aktionen när den genomfördes. Därför är det för oss helt följdriktigt, när nu misslyckandet är ett faktum, att etableringsrätten avskaffas. Vi behöver inte vänta med att avskaffa något som enligt vår uppfattning redan från början i alla avseenden var felaktigt. Får jag sedan, herr talman, bara säga beträffande sjukpenningavdragen att den frågan inte alls är så enkel som Britta Bergström vill göra gällande. Vi har i vår motion pekat på att låginkomsttagarna kommer i en mycket besvärlig situation. Vi har pekat på att med en månadslön på t.ex. 3000 kr. är sjukpenningen brutto 90 kr. om dagen. Vid sjukhusvistelse dras först skatt på sjukpenningens bruttobelopp och därefter görs sjukpenningavdraget. Det belopp som blir kvar är ungefär 30 kr., dvs. en tillgänglig månadslön på ca 900 kr. Problemet kvarstår, även om sjukpenningavdraget inte nu höjts. Även om jag hade haft ansvaret för det här — det vill jag gärna säga — skulle jag anse frågan mogen för en översyn. Man skall då se över garantireglerna och om förfarandet vid skatteavdraget på sjukpenningen behöver ändras. Det är en rad frågor som anmäler sig här. Det är därför vi har upprepat kravet på en översyn. Låt mig allra sist bara säga till Britta Bergström att vi i vår reservationoch i ett särskilt yttrande har tagit upp den utomordentligt viktiga frågan om långtidssjukvårdens utbyggnad. Vi har konstaterat att den uppgörelse som nu föreligger i huvudsak följer det förslag vi år efter år har framfört. Jag har med tillfredsställelse noterat att vi nu fått igenom principen att särskilda statliga insatser behövs för utbyggnaden. Men vi måste följa upp detta. Jag hänvisar här Britta Bergström till våra motioner, där vi konkret anger vad som nu är angeläget att följa upp i samverkan med landstingen.

Herr talman! Karin Nordlander började med att fråga mig hur man kan skilja den ena synskadade från den andra och tog sedan ett exempel som jag tycker klart visade hur viktigt det är att man gör sådan åtskillnad. Det finns personer som har sådana synskador att de ofta måste undersöka sina ögon och byta glasögon. För dem kan det här stödet vara viktigt. Det är inte viktigt på samma sätt för alla som har behov av glasögon. Att landstingen sedan behandlar det här på olika sätt kan vara att beklaga, men vi får hoppas att där sker en förbättring, så att fler av dem som verkligen är i behov av den här hjälpen kan komma i åtnjutande av den. Sven Aspling tog igen upp frågan om sjukpenningavdraget och vad det kan betyda för låginkomsttagare. Jag har också sett det här räkneexemplet; det finns i två socialdemokratiska motioner. Men jag är inte helt övertygad om att det är alldeles adekvat. Det blir en viss skillnad om man beräknar sjukpenningavdraget före eller efter skatteavdraget. Jag har för mig att man i det här exemplet kommer speciellt lågt genom att man väljer ett oriktigt sätt att räkna på. Det här är en fråga som tas upp i de kommande överläggningarna med sjukvårdshuvudmännen. Det finns väl därför knappast någon anledning att tillsätta en speciell utredning i den här frågan.
Herr talman! Vi får väl, här som i många andra frågor, återkomma. Den här översynen mognar fram till en nödvändig åtgärd. Jag skall inte ta upp hela den här frågan. Jag vill bara säga till Britta Bergström att skatteavdraget självfallet görs på bruttobeloppet. Konsekvenserna för låginkomsttagarna blir de som vi har pekat på. Det är anledningen till att vi anser att denna fråga behöver bli föremål för en översyn. Även om garantiregeln finns, visar det sig i praktiken att den inte är någon bra lösning. Därför har vi tagit upp denna sak. Jag är övertygad om att vi förr eller senare är framme vid en reform på denna punkt. Jag skulle gärna, herr talman, vilja utnyttja minuterna ytterligare genom att peka på den reservation vari vi understrukit nödvändigheten av att uppgörelsen med Landstingsförbundet följs upp i sina olika viktiga delar. Det gäller personaltätheten, utbildningsfrågorna och över huvud taget planläggningen i fortsättningen. Ett understrykande här är på sin plats. Därför har vi markerat detta särskilt i våra motioner och i vår reservation.

Herr talman! Jag skall tala om vpk:s motion 1661, som behandlar mensskydd. 2 miljoner kvinnor i Sverige har mens varje månad och handlar mensskydd för 150 milj.kr. varje år. Köper kvinnan mensskydd på apoteket kostar de 200 kr. om året. Köper hon dem på varuhus eller i vanliga affärer kostar de 400 kr., och om hon köper dem i pressbyrån kostar de 500 kr. Vänsterpartiet kommunisterna anser att mensskydd skall betraktas såsom medicinska nödvändighetsartiklar och som sådana självfallet undandras den kommersiella profitjakten. Men tvärtom har produktionen av mensskydd blivit en lönande storindustri. Prishöjningar har — det vet kvinnorna här i kammaren — skett kontinuerligt. I slutet av 1978 — det är de senaste prisuppgifter jag har — höjde både Mölnlycke och MoDo sina priser med 4 96. Redan dessförinnan var priserna alldeles för höga. Det finns, herr talman, väldigt många olika varianter av mensskydd. Det saluförs ett dussin olika märken i ett 20-tal olika produktvarianter. Det kommer ständigt nya varianter av mensskydd. Antingen har det ”rundad topp” eller också talas det om ”tampongen som är gjord på ett helt nytt sätt” eller om tampongen ”med tre viktiga fördelar”. Det kostar mycket att utveckla alla dessa nya varianter av mensskydd, och till utvecklingskostnaderna kommer reklamkostnaderna, som är väldigt stora. Man räknar med att annonskostnaderna för mensskydd ligger på 5 milj.kr. Annonskostnaderna brukar uppgå till hälften av de totala reklamkostnaderna. 10 milj.kr. kostar alltså bara den s.k. marknadsföringen av mensskydd. Kvinnorna är mer betjänta av några men billiga och bra mensskydd i stället för det otal mensskydd som finns i dag med olika påhittade finesser. Att göra reklam för varor som är nödvändiga varje månad tycker vi är onödigt. Det går både att utveckla och att sälja billiga mensskydd. Det visar Apoteksbolagets försäljning av mensskydd. Men tyvärr är Apoteksbolagets andel av försäljningsvolymen på marknaden bara 12 96. Principiella, medicinska, hygieniska, sociala och ekonomiska aspekter på mensskydd motiverar ett aktivt ingripande från riksdagen i denna fråga. Mensskydd borde enligt vpk:s mening såsom medicinska nödvändighetsvaror ingå bland de varor som rabatteras genom sjukförsäkringen. Utskottets motivering för avslag är minst sagt en undanflykt, tycker jag. Jag yrkar med det här bifall till motionen 1661. De kostnadsfria AD-vitaminerna till barn drogs in fr.o.m. januari 1978. I motionen 200 kräver vpk att dessa vitaminer åter ges kostnadsfritt.

Jag hoppas att det är på det viset och att vitaminerna i fortsättningen kommer att ges kostnadsfritt, för de är väldigt betydelsefulla ur många aspekter.

Herr talman! I det här utskottsbetänkandet behandlas ett antal motioner samt den uppgörelse som har träffats mellan Landstingsförbundet och statsmakterna i fråga om sjukförsäkringsersättningen under åren 1980 och 1981. Låt mig påminna om att denna överenskommelse är enhälligt godtagen i Landstingsförbundets styrelse. Det bör observeras av såväl Sven Aspling som Per-Eric Ringaby att socialdemokrater och moderater i styrelsen har godtagit uppgörelsen. Det har i den här debatten från flera håll förekommit klander mot landstingens sjukvårdsverksamhet. Låt mig säga att landstingspolitikerna och landstingens sjukvårdspersonal känner sitt ansvar, och jag tror att det är ganska överflödigt med klander och pekpinnar av det slag som har serverats här. Jag tycker att det är ett sätt att försöka misskreditera landstingens sjukvårdande verksamhet som medför att många ställer sig tveksamma till vården. Många ställer sig också tveksamma till arbete inom sjukvården. Jag är klar över, med många års landstingserfarenhet, att landstingspolitikerna följer upp sin sjukvårdsverksamhet för att på allt sätt göra det bättre för patienterna. Det om det. Vi är ense om huvuddragen i den sjukvårdspolitik som förs här i landet. Landstingen har huvudansvaret för sjukvården och försöker på allt sätt främja god kvalitet i vården. Därom råder heller inget tvivel. Men trots det är det klart — och här kommer jag in på det resonemang som Sven Aspling förde angående mitt ställningstagande till reservation 6 — att det finns människor som har svårt att finna sig till rätta i den stora sjukvårdsapparaten och som söker att i den privata sjukvården få ett gott alternativ. Den som har läst Jersilds bok Babels hus vet att det ändå finns vissa problem i de stora sjukhusen, och det gör att många vill söka sig till privatläkare. Det är ganska intressant att se — SIFO har gjort undersökningar om detta — att 56 96 av befolkningen säger sig vilja välja läkare. Ett av herr Asplings älsklingsord är privatisering. Jag vill då påminna om att år 1974 hade vi 823 privatpraktiker i landet. 1977 hade antalet gått ned till 715, och i dag är det ungefär 700. När man sedan av debatten får intrycket att det har ökat högst väsentligt vill jag påminna om att för 15 år sedan var 15 96 av alla läkare privatpraktiserande. I dag är det 6 96. Den siffran sjunker med hänsyn till att privatläkarna åldras. Många lämnar sina tjänster utan att det komrner någon i stället. Det är från den utgångspunkten landstinget och Läkarförbundet med flera parter kommit fram till att man vill få en återrekrytering av 30 tjänster per år under två år. Det har sagts att detta inte har kunnat följas upp. Det är av den anledningen Ingegerd Troedsson och jag har väckt motionen 1247. Vi menar att man måste söka finna möjligheter till en individuell taxebindning så att också en läkare skall kunna få möjlighet att etablera sig. Det är inget olycksfall i arbetet att jag har gett min anslutning till den motionen. Jag har i mina egna bygder sett att när de privatläkare vi haft har slutat har det inte kommit nya, detta till förfång för de patienter som finns och för den vårdsökande allmänheten. Om Sven Aspling och andra ger sig ut i bygderna skall de finna den tendensen på många håll. Jag kan peka på Hedemora, Ingegerd Troedsson pekade på Enköping när vi förde en diskussion om dessa frågor. Vi vet att folk vill välja läkare. Vi har haft en privat sektor tidigare, och det bör finnas privata läkare kvar. Då måste vi skapa förutsättningar genom en fri taxebildning, som också skall kunna gälla för år som kommer, så att man får trygghet i arbetet. Det vi til syvende og sidst är ute efter är att trygga patienternas möjlighet till god läkarvård och fritt läkarval för de människor som vill ha det. Märkvärdigare är det inte, Sven Aspling. Får jag med dessa ord yrka bifall till reservationen 6 och i övrigt bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Det är något förvånande att Eric Carlsson, som har ett gammalt hedervärt engagemang på landstingssidan, står här och pläderar för en utökad privat läkarvård i det projekt som nu igen har lanserats. Nu är det faktiska läget att landstingen mycket ambitiöst byggt ut den öppna sjukvården för att bl.a. föra sjukvården närmare människorna, inte minst i glesbygderna. Trots den kraftigt ökade läkarutbildningen — med ca 1000 nya läkare per år — råder alltjämt läkarbrist i landet. Det är särskilt den öppna sjukvården, den viktiga långtidssjukvården och även psykiatrin som har svårigheter —-tre områden som den socialdemokratiska regeringen särskilt prioriterade. I detta läge hittade den borgerliga trepartiregeringen på att — trots våra protester — införa en med den allmänna sjukvården konkurrerande privat läkarorganisation. Undra på att landstingen ställt sig kallsinniga. Jag skall citera några rader av vad ett par Norrlandsläkare skrev i Läkartidningen för en tid sedan: ”Argumentet om ökad valfrihet skorrar falskt — den ökade valfriheten i tätorterna sker på bekostnad av bl.a. den i Norrbotten. Vad är det för valfrihet att välja mellan tre distriktsläkare som inte finns? Vi behöver inga nyetableringar av praktiker på specialtaxor. Vi behöver läkare till vårdcentraler som inte kan öppnas på grund av läkarbrist.” Eric Carlsson nämnde sin hembygd. Jag kan väl inte detaljerna där när det gäller den öppna vården. Men i Kopparbergs län, om jag inte tar fel, finns det 71 ordinarie tjänster. 41 är tillsatta. Resten upprätthålls med exempelvis AT-läkare. Vid vårdcentralen i Hedemora har man fyra tjänster, två är besatta med ordinarie läkare. Långshyttan har två ordinarie tjänster, varav en är besatt med ordinarie innehavare. I Avesta har man en vårdcentral med sex tjänster, men endast en av dem är besatt med ordinarie läkare. I ett sådant läge är det ju något förvånande att Eric Carlsson förenar sig med moderaterna i en aktion för att öka privatiseringen.
Herr talman! Jag redovisade nyss siffrorna för förändringen i fråga om privatläkare. Sven Aspling säger att vi får 1 000 nya läkare per år. Vi har sagt att av dessa 1 000 nya läkare bör 30 kunna få ägna sig åt privatvård. Det är alltså inte fråga om någon ökad privatisering — låt oss slå fast det. Sedan säger Sven Aspling att de här privatläkarna blir en konkurrent till landstingets sjukvård. Om vi skulle få en privatläkare i Hedemora, blev det till gagn för de patienter som i dag får vänta i veckor och månader för att få komma till en läkare. De 700 privatläkare som vi i dag har i detta land gör en viktig insats i den öppna sjukvården. Hur skulle det se ut på sjukvårdsområdet, om privatläkarna inte klarade sin del? Den frågan har man anledning att ställa sig. Jag tycker att vi skall hålla oss till rimliga proportioner i den här diskussionen och inte sväva ut på det sätt som Sven Aspling gör.
Herr talman! Det här blir allt intressantare. Här kan man konstatera att Eric Carlsson uppenbart föredrar en privatläkare i Hedemora framför att någon av de vakanta tjänsterna vid vårdcentralen i Hedemora blir besatt. Det är nästan uppseendeväckande att Eric Carlsson denna kväll gör det uttalandet. Jag skulle tro att det kommer att observeras i hans egen hembygd. Det är närmast uppseendeväckande att Eric Carlsson trots de mycket omfattande vakanserna i Dalarna prioriterar privatsektorn. När han skall motivera det ståndpunktstagandet för han in ett annat resonemang och talar om den totala vårdvolymen när det gäller privatläkeriet. Jag skall inte ta upp den frågan, eftersom detta är en annan sak. Eric Carlsson har skrivit på denna motion. Jag använde kanske ett alltför milt uttryck när jag sade att det var ett olycksfall i arbetet. Det senaste inlägget tyder på att Eric Carlsson gjort det övertänkt och medvetet, och då är det minst sagt överraskande.
Herr talman! Man brukar säga att det är fråga om både ideologi och kunskaper. Jag tycker att vi här skall hålla oss till kunskaperna om de verkliga förhållandena. Nog borde väl Sven Aspling kunna förstå, att det skulle vara till gagn för patienterna i Hedemora om vi kunde få dit en av de 30 privatläkarna som den här frågan gäller. Det skulle inte förstöra någon del av landstingssjukvården. Det blir inte heller någon konkurrens, utan det skulle i stället bli en komplettering till nuvarande knappa läkartillgång.. Vad vi här bör diskutera är frågan hur vi skall kunna ge människor sjukvård och ge dem frihet att välja läkare. Det är det diskussionen gäller. Med den brist på läkare som vi har i det här landet påverkar inte en eller två privatläkare i Kopparbergs län den vakanssituation som föreligger. Det torde väl ändå stå klart.

Herr talman! Den överenskommelse mellan staten och Landstingsförbundet som nu behandlats i riksdagen följer i stora drag tidigare uppdragna riktlinjer. Det är en överenskommelse om ersättning till sjukvårdshuvudmännen från den allmänna försäkringen. Den tillför, som utskottet också konstaterar, sjukvårdshuvudmännen 1,3 miljarder i tillskott för vartdera åren 1980 och 1981 utöver vad man nu får. Det är alltså kraftigt ökade resurser som ställs till sjukvårdens förfogande. Det är naturligtvis ett uttryck för den vikt som regeringen tillmäter sjukvården att vi trots det begränsade ekonomiska utrymme som alla vet att vi har ansett det vara nödvändigt att företa dessa ökningar för de kommande åren. Förslaget innebär att ersättningarna höjs i stort sett över hela linjen med särskild tyngdpunkt på långvården — jag återkommer strax till den. Utskottet tillstyrker också den här överenskommelsen, och det är jag naturligtvis glad för. Den innehåller ett par särskilda punkter som man kan säga är nyheter. Dels förutsätter man att sjukvårdshuvudmännen kommer att tillhandahålla AD-vitaminer kostnadsfritt. Det är en praktisk ordning, som jag tror kommer att fungera bra. Dels förutsätter man att sjukvårdshuvudmännen nästa år utan någon särskild ekonomisk ersättning genomför en allmän föräldrautbildning i anslutning till barnets födelse. Hur vi anser att den skall vara utformad redovisar vi i propositionen till riksdagen. Den har behandlats av socialutskottet, och riksdagen kommer att ta ställning till den i nästa vecka. Nyheten i detta avtal, som har väckt en viss uppmärksamhet och även har kommenterats här i dag, är det särskilda stödet till utbyggnad av långvården. Jag tänkte nämna något om det, eftersom det är föremål för en reservation i utskottets betänkande. De övriga frågor som utskottet har behandlat och som anknyter till motioner har jag ingen anledning att gå in på. Jag kan bara för min egen del instämma i det som Britta Bergström har sagt. Förslaget är alltså att sjukvårdshuvudmännen skall tillföras 170 milj.kr. perår under de kommande två åren för att bygga ut långtidssjukvården. Jag är glad att vi har kunnat få utrymme för detta, eftersom långvården är ett av våra mest angelägna behovsområden inom sjukvården. Vi vet också att förändringarna i befolkningssammansättningen gör att vi kommer att få ett ökande tryck på långtidssjukvården. Innebörden av denna överenskommelse har diskuterats här tidigare i vår ett par gånger, och därför vill jag säga ett par ord om vad överenskommelsen egentligen betyder. Det har antytts här från moderat håll att den skulle innebära en sänkt ambitionsnivå från regeringens sida. Per-Eric Ringaby använde en formulering som ungefär innebar att landstingen får betalt för att bygga mindre än sina planer. Låt mig då påminna om vad vi vet om utbyggnadstakten. 1977 tillkom 919 platser i långvården. För 1978 vet vi inte exakt hur många platser som tillkom, men Landstingsförbundet uppskattar f. n. att det var ett tillskott med 1 700 platser. För 1979 vet vi inte heller hur många platser den verkliga ökningen kommer att utgöra. Men enligt landstingens långtidsplaner, i den senaste versionen LKELP 79, skulle det vara 1 780 platser. Enligt överenskommelsen åtar sig Landstingsförbundet att verka för att sjukvårdshuvudmännen genomför en utbyggnad av långtidssjukvården i enlighet med sina planer, dvs. en igångsättning av byggandet med minst 2 000 nya vårdplatser per år under den period överenskommelsen omfattar. Om det alltså skulle bli 2 000 platser, så innebär det en faktisk ökning i förhållande till tidigare år. Nu står det inte 2 000 platser, utan det står att man skall bygga i enlighet med sina planer. När detta avtal träffades fanns det ingen aktuell sammanställning av planerna, och därför sade man försiktigtvis ”minst 2 000 platser”. Men nu har vi fått LKELP 79, som visar att för åren 1980-1981 är det fråga om 2 360 platser per år. Det är alltså långt ifrån någon sänkning av ambitionerna. Det är naturligtvis beklagligt att man inte hittills har lyckats verkställa sina planer, vilket vi ju alla önskar att man hade gjort. Men nu har Landstingsförbundet åtagit sig att verka för att man skall bygga i enlighet med planerna. När detta diskuterades här i kammaren i en frågedebatt den 16 mars sade Ingegerd Troedsson, som också motionerat i anslutning till propositionen, att vi 1978 fick ett tillskott på 2 300 platser. Tyvärr jag har inte lyckats få denna glädjande uppgift bekräftad, utan tvärtom fick vi i socialdepartementet så sent som i dag muntliga uppgifter från Landstingsförbundet, som ju sköter sammanställningen av statistiken på detta område, om att ökningen uppskattningsvis kommer att stanna vid 1 700 platser för 1978. Ingegerd Troedsson var här i kammaren nyss, och jag tänkte då att hon kanske kunde upplysa oss om vad hon byggde sitt uttalande på, för är det så att hon har rätt är det ju glädjande, men eftersom hon inte är här just nu kanske i stället Per-Eric Ringaby kan skingra vår okunnighet på den här punkten. Per-Eric Ringaby påpekade i diskussionen med Sven Aspling att det här rör sig om en överenskommelse som har godkänts av en enhällig styrelse i Landstingsförbundet, och han frågade mot den bakgrunden varför det fanns en socialdemokratisk reservation till betänkandet. Man skulle möjligen kunna ställa samma fråga beträffande reservation nr 1. Jag anser inte att överenskommelsen innebär en sänkning av ambitionsnivån. Det är självfallet inte så, för den innebär en ökning i förhållande till den utbyggnad som skett under senare år och också i förhållande till planerna för 1978 och 1979. Men om man nu från moderathåll vill kalla detta för en sänkning av ambitionen, så riktar man samtidigt en ganska hård kritik mot de egna medlemmarna i Landstingsförbundets styrelse som träffat överenskommelsen. Jag har naturligtvis uppmärksamt studerat också den socialdemokratiska reservationen nr 2, som har en viss anknytning till det här avtalet, liksom den motion som reservationen hänvisar till. Jag kan inte finna att vi har olika uppfattning i sak i dessa hänseenden — och jag tycker givetvis att det är glädjande att kunna säga det. Man säger i reservationen att det är angeläget att överenskommelsen följs upp, så att de avsedda effekterna uppnås. Naturligtvis anser också jag att man måste bevaka detta, och därför kan jag inte riktigt förstå varför den här reservationen över huvud taget har behövt avlämnas. Det skulle ju vara märkligt om man inte följde effekterna i dessa avseenden.
Herr talman! Socialministern tog upp en intressant fråga, nämligen vilka faktiska uppgifter som lämnats här i kammaren om långtidssjukvårdens utbyggnad. Det är naturligtvis en fråga för borgerligheten att klara upp, men jag noterar att socialministern gjorde ett intressant konstaterande, nämligen att det från moderathåll lämnats uppgifter om utbyggnaden av långtidssjukvården som inte är riktiga. Det får vara herr Ringabys sak att klara upp den Jag har med intresse följt den här debatten, dock icke deltagit i den, och jag blev själv mycket överraskad när jag lyssnade till fru Troedssons uppgifter att man under 1978 hade byggt 2 300 platser. Nu har vi, såvitt jag förstår, fått konstaterat att detta är fel. Frågan om vad som är sant och vad som är osant är som sagt någonting som de borgerliga får reda ut sig emellan. Men uppenbart är att det är viktigt att felaktiga uppgifter som lämnas här korrigeras. Jag förutsätter att de nu blir korrigerade, efter det inlägg som gjorts av socialministern. Jag skall inte ta upp någon diskussion med socialministern beträffande bakgrunden till reservationen 2. Jag har redan redovisat detta i debatten med Britta Bergström. Det finns i högsta grad tungt vägande skäl för den reservationen.
Herr talman! Jag har ingen annan uppgift om hur landstingen har klarat sin ambitionsnivå än den som återfinns i utskottets betänkande, nämligen att man under senare tid endast har byggt 1 400 platser per år. Men det fanns ju en överenskommelse från 1978 som byggde på LKELP och som innebar att man från Landstingsförbundets sida räknade med 2 300 platser per år. Mig veterligt finns det inte några andra uppgifter att få. Nu hörde vi av socialministern att den sista siffran skulle vara 1 700 platser per år. Vi behöver emellertid inte diskutera siffror.

Detta är egentligen den enda skillnaden mellan vad utskottsmajoriteten och vi reservanter säger.
Herr talman! Jag vill understryka att jag inte har beskyllt Ingegerd Troedsson för att komma med några felaktiga uppgifter, utan har bara konstaterat att hon den 16 mars som ett faktum nämnde att vi under 1978 skulle ha fått ett tillskott på 2 300 platser. Den uppgiften har vi emellertid inte lyckats få bekräftad. Vi har så sent som i dag fått muntliga uppgifter från Landstingsförbundet, som sköter sammanställningen av statistiken. Denna är inte helt färdig ännu, men de preliminära beräkningarna tyder på att det tyvärr blir bara 1700 platser. Det är klart att alla önskar att Ingegerd Troedssons uppgift skulle vara riktig, men vi har alltså inte lyckats få den bekräftad. Eftersom Ingegerd Troedsson var här i ett tidigare skede av överläggningen, hade det varit bra om vi hade kunnat få reda på vad hon bygger sin uppgift på. Vi får hoppas att det kommer något besked vid ett senare tillfälle. ä Sedan är jag angelägen om att för Per-Eric Ringaby få läsa ur avtalet, eftersom han sade att man skulle kunna tolka avtalet så, att landstingen får ett extra bidrag för att bygga lägre än sina egna planer. I avtalet står det ordagrant att ”Landstingsförbundet åtar sig att verka för att sjukvårdshuvudmännen genomför en utbyggnad av långtidssjukvården i enlighet med sina planer”. Det står alltså inte ”lägre än sina planer” utan ”i enlighet med sina planer”. Vi vet nu att dessa planer, som de återges i LKELP 1979, innebär i genomsnitt 2 360 platser per år, vilket ju glädjande nog är mer än riktpunkten ”minst 2 000 platser” som fanns i avtalet. Avtalet innebär alltså ”i enlighet med sina planer” och inte ”lägre än sina planer”. Jag är angelägen om att denna felaktiga bild inte står kvar efter diskussionen, eftersom detta skulle kunna tas till intäkt för att man inte behöver bygga i enlighet med sina planer, vilket Landstingsförbundet har åtagit sig att verka för.

Herr talman!

I oktober månad 1976 drabbades, enligt oss socialdemokrater och kanske enligt en hel del andra människor i Sverige, svenska folket av en rätt svår olycka. Då fick vi nämligen en borgerlig regering efter många års socialdemokratiskt ledda regeringar. En olycka kommer sällan ensam, säger ordstävet. Det har visat sig på dessa två och ett halvt år, då vi först hade en dålig trepartiregering och sedan en dålig folkpartiregering. Trepartiregeringen var dålig på det sättet att den var kraftigt handlingsförlamad beroende på inre splittring och oenighet. Betänkandet Allmän skatteflyktsklausul var remissbehandlat, och man hade börjat skissa på hur en proposition till höstriksdagen 1976 skulle se ut. Klart är att om vi hade haft en socialdemokratisk regering hösten 1976, hade riksdagen förelagts ett förslag om en generalklausul mot skatteflykt.

Det är möjligt att budgetminister Mundebo hela tiden har varit intresserad av att förelägga riksdagen ett förslag som byggde på 1975 års utredningsförslag. Men man kan ha sina misstankar om att det i trepartiregeringen fanns krafter som verkade för att riksdagen inte skulle föreläggas något förslag om en generalklausul. Därom vet vi ingenting, men vi kan ha våra misstankar. Då kan man också fråga sig vem det var som hindrade budgetministern från att lägga fram detta förslag.

Det skulle också vara lättkontrollerat och vara effektivt på det sättet att man skulle förhindra skatteflykt. I den propositionsförteckning som riksdagen i januari månad 1977 fick sig förelagd av trepartiregeringen utlovades att det under 1977 skulle komma ett | förslag om en skatteflyktsklausul — men det kom inget sådant förslag. På hösten 1976 hade vi socialdemokrater och vpk motionerat om att riksdagen skulle föreläggas ett förslag om generalklausul mot skatteflykt. När inget förslag kom 1977 förväntade vi oss att det skulle komma under 1978. Och i 1978 års propositionsförteckning i januari månad stod också mycket riktigt att förslag under året skulle föreläggas riksdagen. Men det kom inget förslag under hela 1978. Av konstitutionella skäl kunde skatteutskottet inte bordlägga de två motioner som hade avlämnats hösten 1976 utan de fick tas upp till avgörande i utskott och kammare. Då skrev utskottets borgerliga majoritet att man från budgetministern hade fått säkra uppgifter om att det skulle komma ett förslag om generalklausul mot skatteflykt. När det blev en ren folkpartiregering förväntade vi oss naturligtvis att det i propositionsförteckningen i januari månad 1979 skulle stå att riksdagen under år 1979 skulle få ta ställning till införandet av en sådan här klausul. Men nej, då var frågan helt enkelt struken från propositionsförteckningen. Då fick vi inte ens löfte om att det skulle komma ett förslag. Nu skriver utskottsmajoriteten att man under hand från budgetdepartementet har fått reda på att regeringen under maj månad till lagrådet skall lämna ett förslag om generalklausul mot skatteflykt, så att riksdagen under hösten skall få möjlighet att ta ställning till ett sådant förslag. Det är klart att om vi i två och ett halvt år har blivit lovade ett sådant här förslag, så kan vi väl bli lovade det en gång till. Men jag tror att vi kommer att bli djupt besvikna — det kommer förmodligen inget förslag. Och om det kommer ett förslag, så är det gentemot det förslag som var tänkt att läggas fram hösten 1976 ett mycket dåligt förslag. Budgetministern nöjde sig nämligen inte med den utredning med Sten Walberg som ordförande vars betänkande hade remissbehandlats och godkänts av de allra flesta remissinstanserna, utan han tillsatte en utredning inom departementet. Denna presenterade ett jämfört med det första förslaget av allt att döma mycket dåligt förslag. Det fick i och för sig godkänt av remissinstanserna, men de hävdade att det första förslaget var mycket bättre. Det var mer långtgående och skulle på ett effektivare sätt ha stoppat de skatteflyktsförsök som görs. Jag tycker att vi borde vara överens om att på allt sätt försöka stoppa skatteflykt. Inte minst borde budgetministern, folkpartiregeringen i övrigt och de borgerliga partierna över huvud taget vara rädda om alla de pengar som man kan samla in till statskassan, när man nu redovisar budgetunderskott på 45 eller kanske 50 miljarder kronor. Om hur många miljarder som försvinner genom skatteflykt är ju meningarna delade, men det är möjligt att beloppet kan uppskattas till 10 å 20 miljarder. En sådan här generalklausul skulle förmodligen kunna rädda ett inkomsttillskott åt statskassan på åtminstone en eller ett par miljarder. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till den reservation som är fogad till utskottsbetänkandet. Tidigare i dag frågade Carl Lidbom handelsministern Cars om han kommer att lägga fram en proposition med anledning av det förslag som generaltullstyrelsen tillställde regeringen i januari månad 1978. Handelsministern svarade i en av sina repliker att regeringen är intresserad av åtgärder mot skatteflykt. Men regeringens offentliga handlande hittills är ett bevis på att det finns ett stort ointresse för att komma till rätta med skatteflykten i vårt samhälle. Om man skall kunna övertyga oss socialdemokrater och, som jag hoppas, även övriga ledamöter i riksdagen får man komma med verkliga förslag och inte bara löften.

Herr talman! Redan 1975 lades ett förslag fram om en allmän skatteflyktsklausul. Vad som sedan förekommit här i riksdagen har utförligt skildrats i det föregående anförandet av Valter Kristenson. Det finns inte mycket att tillägga. Jag vill bara säga att jag tycker att det är en stor skandal att ingen av de borgerliga regeringarna har kunnat få ändan ur vagnen och lägga fram ett förslag om införande av en sådan allmän skatteflyktsklausul som är allmänt begärd. Jag har här i riksdagen under detta riksmöte flera gånger talat utförligt om behovet av en förstärkt och effektiviserad kamp mot skatteflykt och skattefusk, och jag skall inte förlänga debatten nu. Eftersom den socialdemokratiska reservationen i sig upptar också vpk-motionen kan jag inskränka mig till att yrka bifall till denna reservation. Jag har inte heller något förtroende för regeringens vilja att lägga fram ett förslag till allmän skatteflyktsklausul, och jag anser det i likhet med Valter Kristenson helt nödvändigt att riksdagen säger ifrån att nu får det vara nog med detta långhalande. Nu skall vi ha det här förslaget på bordet.

Herr talman! I den här situationen är det mycket liten skillnad mellan utskottets ståndpunkt och reservanternas. Utskottet utgår ifrån att ett förslag till generalklausul underställs riksdagens prövning redan i höst.

Vad som kan skilja är att reservanterna mera preciserar innehållet i förslaget genom att anknyta till det ursprungliga utredningsförslaget. Det remitterades på sin tid och mötte då åtskillig kritik. BI. a. ansågs det att det inte var tillfredsställande utformat från rättssäkerhetssynpunkt. En promemoria som upprättades inom departementet skickades sedan ut på remiss. Den fick också kritik. Även jag — det skall jag gärna erkänna — hade den uppfattningen att regeringen ändå skulle ha ett förslag att presentera riksdagen under våren 1979. Om vi sedan hunnit utskottsbehandla det under våren hade varit beroende av när förslaget hade kommit och av arbetsbördan i övrigt inom utskottet. Mycket talar för att vi fått skjuta upp behandlingen av det till hösten, även om det framlagts i vår. Tidsmässigt — när förslag skall föreläggas riksdagen — borde det därför inte i det här läget innebära någon skillnad om vi bifaller utskottsmajoritetens förslag eller reservationens. Jag skall givetvis inte gå in på handläggningen inom departementet — budgetministern är ju här i kammaren och kan väl själv redovisa det. Jag var med i företagsskatteberedningen och tillstyrkte införandet av en generalklausul. Jag utgår ifrån att en generalklausul i sig själv inte kommer att uträtta så förfärligt mycket. Jag tror ändå på att den skulle ha en rätt betydande preventiv effekt. Man skulle dra sig för att i den utsträckning som utan tvivel sker röra sig i skattelagstiftningens utmarker. Man skulle alltså i åskilliga fall ägna redovisningen av sina inkomstförhållanden större omsorg. Men jag vill gärna understryka att erfarenheterna från de länder där man har infört en generalklausul visar att det framför allt har förebyggande verkningar. Det är de preventiva effekterna som betyder mest. Jag skulle tro att förhållandet blir detsamma för oss. Man skall inte vänta sig så förfärligt stora framgångar.

Med direkta lagstiftningsåtgärder måste man stoppa till kryphålen så långt som möjligt. Men helt uppenbart är att en generalklausul kan ha ett värde. Även om den inte tillämpas i så många fall, kan den ändå ha en rätt god preventiv effekt. Valter Kristenson sade att det i själva verket förelåg ett fullständigt förslag, innan regeringen Palme avgick. Valter Kristenson påstod också att svenska folket drabbades av en olycka 1976. Men det var väljarna som inte gav regeringen Palme ett förnyat förtroende. Det som hände var ingenting annat än att regeringen Palme röstades bort i demokratisk ordning enligt gällande lagar. Om ett fullständigt förslag förelåg, kan jag inte förstå varför inte socialdemokraterna under årens lopp har lagt fram det förslaget i form av en motion utan i stället begärt att regeringen skall lägga fram ett förslag. Om ni är så kritiska mot regeringen och har så dåliga förhoppningar om att den skall lägga fram ett förslag om en generalklausul, har ni ju alla möjligheter att framlägga ert förslag i form av en motion. Det finns inget förbud mot att en motion upptar flera hundra sidor. Den möjligheten har hela tiden funnits, men den har inte utnyttjats. Jag vill på nytt understryka att skillnaden mellan utskottsmajoriteten och reservationen i själva verket är väldigt liten. Med detta konstaterande yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Alvar Andersson sade att skillnaden mellan utskottets förslag och reservanternas förslag är väldigt liten. Nej, det är verkligen ingen liten skillnad. Om det nu kommer något förslag under de fyra månader som folkpartiregeringen har kvar, är det ett dåligt förslag. Om förslaget skulle bygga på 1975 års utredningsförslag, är det ett bra förslag. En utredning har gjorts inom departementet. Om den eventuellt kommande propositionen skulle bygga på den, innebär det ett dåligt förslag och då är skillnaden rätt stor. Sedan sade Alvar Andersson att dröjsmålet har berott på att det finns oklara frågor, bl.a. rättssäkerheten. Det är tydligen rättssäkerheten för vissa skattskyldiga det gäller, rättssäkerheten för personer som möjligen skulle kunna få betala en annan skatt om vi hade en generalklausul mot skatteflykt. Men de lojala skattebetalarna har väl också krav på en rättssäkerhet, nämligen att alla människor betalar en så rättvis skatt som möjligt? Rättssäkerheten för de lojala skattebetalarna, som ju är många fler, kan tillgodoses —-åtminstone blir den förbättrad —-om det kommer ett sådant förslag som vi hemställer om i reservationen. Jag instämmer med Alvar Andersson om att det här beslutet inte räcker för att täppa till de luckor som kan uppstå framöver i vår skattelagstiftning och som möjliggör för oärliga människor att smita undan sina skatter. Det kommer alltid att finnas skattskyldiga som är juridiskt mer insatta och mer uppfinningsrika än vad 349 riksdagsledamöter plus remissinstanser är. De kommeralltid att hitta nya kryphål, som vi får täppa till allteftersom. Jag antar att vi är helt överens om den saken. Det kan ha varit så, Alvar Andersson, att för dem som röstade borgerligt hösten 1976 var det före valdagen inte någon olycka om de borgerliga skulle bilda regering. Men efter valdagen framstår det klart, både för oss socialdemokrater och för många som röstade borgerligt, att det var en olycka som skedde på valdagen, en olycka som följdes av flera. Herr talman! Jag kanske glömde i mitt första inlägg att yrka bifall till reservationen, så jag passar på att göra det nu.

Herr talman! Om de som röstade borgerligt i 1976 års val har ångrat sig och numera anser att deras ställningstagande den gången var en olycka, tror jag att de själva skall ta ställning till. Valter Kristenson behöver inte uppträda som ombud och tolka deras uppfattning. Sedan säger Valter Kristenson att man kan vänta att regeringen lägger fram ett dåligt förslag. Men Valter Kristenson får väl vänta tills förslaget är lagt innan han tar ställning till om det är dåligt och bör underkännas helt eller om det kan förbättras i vissa hänseenden. Valter Kristenson är ju också med och begär att regeringen skall lägga fram ett förslag. Han menar tydligen då att det skall vara ett förslag med helt och hållet samma innehåll som förslaget från år 1975. Det är väl inget tvivel om att idet förslaget finns åtskilliga saker som kan rättas till utan att det på något sätt skulle bli sämre ens ur Valter Kristensons synpunkt. Remissbehandlingen visar ju på åtskilliga olämpliga formuleringar, osv. Sedan är det klart att den senare promemorian också mötte en betydande kritik. Sammanvägningen av remissyttrandena, som genomgående var rätt positiva till tanken att en skatteflyktsklausul skall införas, bör kunna åstadkomma en produkt som innebär att vi får en generalklausul. En sådan bör kunna vara ett ganska effektivt instrument, men jag tror inte att vi i förväg skall utgå ifrån att det blir ett dåligt förslag som läggs fram. Vänta med betygsättningen till dess förslaget föreligger. Jag utgår alldeles bestämt ifrån att det måste komma under höstens lopp.

Herr talman! Alvar Andersson säger att jag skall vänta och låta väljarna fälla sitt omdöme om de borgerliga regeringarnas regeringstid från 1976 till 1979 på valdagen den 16 september. Ja, jag inväntar med verklig tillförsikt och optimism den 16 september, och jag är alldeles övertygad om att väljarna då kommer att säga ifrån: Ni skall inte fortsätta och fördärva det fina Sverige vi hade före september 1976. Sedan säger Alvar Andersson att jag skall vänta med bedömningen av det kommande lagförslaget till dess det är framlagt. Hittills har vi väntat och väntat och blivit lovade och blivit lovade — jag skall inte dra historien om vad gråsparven sade till elefanten. Men när det gått till på detta sätt är min bedömning allaredan i förväg att då måste det bli ett dåligt resultat av denna förmodligen tvingande kompromiss som budgetministern har måst göra. Jag tror att han personligen har helt andra ambitioner, nämligen dem han redovisade inför riksdagen våren 1976, innan han var budgetminister och alltså styrdes av en del andra människor.

Herr talman! Min fråga kvarstår till Valter Kristenson. När ni har den absoluta uppfattningen att det förslag som kommer att framläggas av regeringen blir ett dåligt förslag, varför har ni då under alla dessa år inte i en motion lagt det förslag som ni betraktat som ert eget, eller i varje fall som godkänt av regeringen Palme på sin tid?
Herr talman! Jag vill gärna säga några ord i denna viktiga skattefråga. Det är ju självfallet betydelsefullt att vi kan vidta kraftfulla insatser mot olika former av skattefusk, skatteflykt och skatteundandragande. Det har sagts här i riksdagen vid olika tillfällen, och jag utgår ifrån att alla partier har den uppfattningen. Det borde vara onödigt att ha en debatt om partiers vilja till insatser på detta område. Jag tycker det är orimligt och fel att säga att några partier skulle vara ointresserade att komma till rätta med dessa frågor. Jag vill för mitt parti och för regeringen och för min personliga del säga att jag lägger den största vikt vid denna del av skattereformarbetet. Det är nödvändigt för tilltron till samhällsarbetet. Jag tycker det är upprörande när medvetna brott mot skattelagarna förekommer. Den bristande respekten för våra lagar, den bristande solidariteten mot samhälle och medmänniskor, det tycker jag är upprörande. Vi har också medverkat i ett omfattande lagstiftningsarbete för att motverka skatteflykt. Det finns en redogörelse för en del av det arbetet i skatteutskottets betänkande. Jag vill speciellt betona den pågående effektiviseringen och rationaliseringen av taxeringsorganisationen, som ger oss möjligheter att intensifiera granskningsoch kontrollarbetet. Också den nya betalningssäkringslagen kommer att bli av den allra största betydelse. Jag anser liksom skatteutskottet att en skatteflyktslag — en generalklausul — skulle vara ett värdefullt komplement till de olika specialreglerna mot skatteflykt. Jag vill betona båda dessa ord — både värdefullt och komplement. Jag tror att det vore värdefullt om vi i Sverige liksom i några andra länder kunde ha ett sådant här instrument. Men det är ett komplement till andra lagar och instrument som vi arbetar med. Mera betydelsefullt är att vi har specialregler inom andra lagar och att vi har goda resurser för granskning och kontroll. Varför finns det då inte redari en sådan här lag? Jag skall svara för de två tre år som jag inom regeringen haft hand om skattelagarna. Andra kanske kan svara för de drygt 40 år som socialdemokratin haft motsvarande ansvar. Jag tror att det var bra att det inte blev någon lag 1976. Det förslag som då fanns var inte något särskilt bra förslag. Det hade varit möjligt att lägga fram det — jag har själv läst det. Men förslaget kom inte, och jag tror faktiskt att det var en lycka att det förslaget inte lades fram då. Men det hade varit möjligt att lägga fram det 1976, om man så hade velat. För min del är problemet det som skatteutskottet självt formulerar, nämligen att lagen skall vara så utformad att den tillgodoser rättssäkerhetsoch rimliga effektivitetskrav. Båda dessa krav är viktiga, och det är svårt att finna den rätta balansen mellan dem. Det är bara ett enda ord i skatteutskottets betänkande som jag möjligen tycker är litet oförsiktigt. Man säger om remissvaren på de båda förslag som fanns att en betydande majoritet av remissinstanserna är positiva till en generalklausul. Det är riktigt — majoriteten är positiv till att vi skall ha en sådan lag. Men det finns många olika meningar om hur den skall se ut. Utskottet säger att invändningarna i allmänhet bara gällt utformningen. Det är verkligen inte så bara. Det är om detta som det funnits delade meningar, och det är om detta som debatten har stått. Också den tidigare finansministern Sträng var medveten om det här problemet. Han framhöll i ett anförande för ett par år sedan när den här frågan på allvar var aktuell att vi här ställs inför en kontrovers mellan vad som är rimliga fiskala ambitioner och de traditionella rättssäkerhetssynpunkterna. Han fortsatte: ”Generalklausulen innebär en ny filosofi på området som jag försäkrar kommer att bli mycket uppmärksammad, mycket diskuterad och mycket kritiserad. Jag hoppas emellertid att det skall finnas möjligheter att utforma en generalklausul sålunda att vi kan skaffa oss detta vapen utan att därför bli beskyllda för att ha gått ifrån rättssamhällets grundläggande principer.” Jag har precis samma grundsyn. Jag hoppas att det skall bli möjligt att utforma en sådan lag. Den måste vara så utformad att den tillgodoser rättssäkerheten och rimliga effektivitetskrav. Mina medarbetare har jobbat mycket med att ta fram ett sådant förslag, och vi har nu ett som jag tycker tillfredsställande förslag, tillfredsställande från både rättssäkerhetssynpunkt och rimliga effektivitetssynpunkter. Riksdagen skall få tillfälle att bedöma om det är en rimlig avvägning mellan dessa båda synpunkter. Först går förslaget nu inom den allra närmaste tiden till lagrådet, och vi får höra dess synpunkter. Jag har samma utgångspunkt som framgår av skatteutskottets slutsats: ett lagförslag skall underställas riksdagens prövning redan i höst.
Herr talman! Budgetministern säger att det finns en hel del åtgärder som är redovisade i skatteutskottets betänkande, åtgärder som har vidtagits mot skatteflykt och som skall förhindra skatteflykt. Och det är riktigt. Men om man läser årtalen för dem så skall man se att det bara är en av dem, eller möjligen två, som är framlagd under den borgerliga regeringens tid. För att ta RS-projektet, som ju sätts i gång fr.o.m. i år, så är det ett beslut som fattades på förslag av den socialdemokratiska regeringen, innan det kom borgerliga regeringar till kanslihuset och fördärvade så mycket som de har hunnit göra på två och ett halvt år. Sedan tycker budgetministern att det förslag som utredningen väckte 1975 är ett dåligt förslag jämfört med det han själv tänker presentera för riksdagen, tydligen till hösten. Vi får väl hoppas att Ingemar Mundebo inte är kvar som budgetminister då. Varför lade ni inte fram förslaget när ni satt i regeringsställning? frågar Ingemar Mundebo. Ja, det är klart att det inte kunde läggas fram under våren 1976. Men man hade kommit så långt med förslaget, att den dåvarande finansministern Gunnar Sträng hade kunnat lägga fram det till höstriksdagen 1976. Men då skedde ju den här olyckan att vi fick en borgerlig regering. Jag vill ställa en fråga till budgetministern med anledning av det han säger om rättssäkerheten. Finns det inte, som jag sade i mitt tidigare anförande, också ett krav från de lojala skattebetalarna, att även de skall ha den rättssäkerheten att så många som möjligt betalar en riktig skatt i samhället? Det är inte bara rättssäkerhet för en enskild skattskyldig som eventuellt försöker smita undan från den skatt som han rätteligen borde betala. Budgetministerns inlägg vittnar om det jag har sagt i ett tidigare anförande från talarstolen, nämligen att budgetministern personligen har en stark ambition att förhindra skatteflykt och skattebrott. Men anledningen till att han hittills inte har presenterat ett förslag för riksdagen undandrar sig min förmåga att tvärsäkert säga. Jag har mina gissningar, men dem behåller jag för mig själv.
Herr talman! Det är alldeles riktigt att jag har en stark ambition att motverka skattefusk och skatteflykt. Den starka ambitionen finns också inom mitt parti. Jag har även tilltron till andra partier, att det inom dem finns en motsvarande ambition. Anledningen till att jag ännu inte har lagt fram förslaget behöver Valter Kristenson inte för ett ögonblick gissa. Jag har nyligen redovisat varför jag inte har lagt fram det. Jag vill nämligen lägga fram ett förslag som jag tycker är bra. Och då tar jag hellre den tiden på mig för att arbeta fram ett bra förslag än att jag lägger fram ett förslag som jag inte tycker är tillfredsställande. Jag lägger vikt både vid rättssäkerhetssynpunkterna och vid effek tivitetssynpunkterna. Självfallet har lojala skattebetalare krav på och rätt till rättssäkerhet. Jag tycker faktiskt att alla människor har rätt till rättssäkerhet. Men de som bryter mot våra skattelagar skall få olika slag av sanktioner. Men samhället skall ingripa mot sådana brott i former som ger människorna rättssäkerhet. Det är sådana lagar vi skall försöka få fram. Bara ytterligare en kommentar om vad som faktiskt har skett i fråga om lagstiftningsarbete och administrativt arbete på det här området. Skatteutskottet redovisar mycket av vad som gjorts. Det har gjorts mer än så, men också om vi utgår bara från vad som redovisats i betänkandet, så har jag den allmänna filosofin att partier kan ha medverkat i ett lagstiftningsarbete oberoende av på vilka platser här i kammaren deras företrädare sitter. Valter Kristenson tycks ha den filosofin att allt samhällsarbete här i landet från 1930-talets början till 1970-talets mitt utfördes av socialdemokraterna och att partier som då inte satt i regeringsställning inte medverkade i arbetet för att bekämpa skattefusk och skatteflykt. Det är inte min syn på saken. Jag har inte heller uppfattningen att efter 1976 upphörde medverkan i samhällsarbetet från partier som då inte satt i regeringsställning. Vi har alla på olika sätt medverkat. I den mån vi har stött lagarna, så har vi medverkat i deras tillkomst. En hel del av lagstiftningsarbetet tillkommer ju också på initiativ av riksdagsmän och riksdagspartier som inte är i regeringsställning. Just utbyggnaden av taxeringsorganisationen har varit föremål för en mycket hög sådan aktivitet under de gångna åren, så den har vi medverkat till allihop.

Herr talman! Datans användning i samhället har ökat mycket markant, för att inte säga drastiskt, under de senaste åren. I USA, som är ett föregångsland även på detta område, räknar man med att den sammanlagda produktionen av varor och tjänster inom dataområdet skall ha ökat från 3,2 26 av den samlade bruttonationalprodukten 1975 till 5,2 26 1980 och inte mindre än 8,3 26 1985. I Sverige har det inte redovisats någon liknande prognos, men beräkningar ger vid handen att det också i Sverige kommer att ske en fortsatt snabb utveckling av dataanvändningen under kommande år. Några siffror kan vi dock notera, och det gäller statens totala kostnader för användningen av automatisk databehandling, förkortat ADB. Och det är faktiskt inga små kostnader som vi noterar. Hittills under 1970-talet har ADB-kostnaderna motsvarat inte mindre än ca 1 96 av vår totala statsbudget. Sätter man kostnaden i relation till kostnaderna för den löpande verksamheten inom statsförvaltningen uppgår siffran till närmare 10 96. Det är naturligt och nödvändigt att datapolitiken och vad som hör till den automatiska databehandlingen inom samhällsområdet blir alltmera uppmärksammat av oss politiker och framför allt här i riksdagen. ADB tekniken har kommit att påverka praktiskt taget varje samhällsområde, och detta gör det nödvändigt att vi får till stånd en samlad och medveten politik i vad gäller dessa frågor. Från moderata samlingspartiet föreligger en partimotion, nr 2321, till detta riksmöte. Motionen är väckt med anledning av regeringens proposition nr 121 om användningen av ADB i statsförvaltningen, och det är detta som vi nu behandlar i finansutskottets betänkande nr 34. Här föreligger tre reservationer, alla av min partikamrat Rune Rydén och mig. Reservationen I gäller systemutveckling och datordriftens organisation, framför allt vad beträffar det statliga engagemanget inom datatjänstområdet. Reservationen 2 gäller inrättandet av en datadelegation, där vi moderata reservanter vill markera vilken huvuduppgift denna delegation skall ha. I reservationen 3 har vi moderater i finansutskottet hemställt att riksdagen hos regeringen skall begära förslag till prissättning på informationsuttag ur statliga ADB-system, en prissättning som svarar mot de verkliga kostnaderna. Den proposition som regeringen lagt beträffande ADB är ett digert häfte på ca 250 sidor. Propositionen omfattar inte datapolitiken i stort — och det är heller inte meningen — utan begränsar sig till statsförvaltningen.

Därutöver önskar regeringen att riksdagen ger ett informationsanslag på 200 000 kr. Detta förslag har utskottet avvisat. Propositionen är, som jag nämnde, mycket allmänt hållen. Den kunde och borde ha varit betydligt mer konstruktiv och innehållit konkreta förslag. Vi moderater anser, och det har vi satt på pränt i vår partimotion nr 2321, att det är nödvändigt med en samlad och medveten politik på dataområdet. Vi finner det sålunda beklagligt att regeringspropositionen inte i någon egentlig grad ger uttryck för vikten av ett samlat parlamentariskt grepp på datapolitiken. Jag vill emellertid notera att vad som framförs i propositionen är steg i rätt riktning. Och i vår partimotion tar vi upp några utav de väsentliga områden där vi anser att riksdagen bör komplettera propositionen och hemställa hos regeringen om kompletteringar. Så har också blivit fallet när finansutskottet har behandlat både propositionen och de motioner som väckts i anslutning till den. I den moderata partimotionen har vi framfört fem förslag. Det första är att riksdagen hos regeringen begär att den hittillsvarande statliga ADB-användningen skall bli föremål för en expertgranskning med syfte att studera effekterna av och effektiviteten i statens hittillsvarande ADB-verksamhet. Detta vårt yrkande har i praktiken bifallits i den fjärde punkten i utskottets hemställan, där utskottet vill att regeringen inrättar en särskild datadelegation — knuten till statsrådsberedningen. Vi förutsätter då att den expertgranskning vi begär från moderat håll kommer att verkställas inom denna datadelegations verksamhet. Vårt andra förslag i vår motion är att regeringen så snabbt som möjligt lägger fram förslag syftande till en ökad politisk styrning av nya ADB-system och inköp av ADB-utrustning. Vi har närmare motiverat detta i vår partimotion. Också på denna punkt i vår hemställan har vi fått bifall till vår motion. Detta är mycket glädjande, eftersom riksdagen måste få ett betydligt ökat inflytande över dataanvändningen i statsförvaltningen och över huvud taget inom den offentliga sektorn. Det parlamentariska greppet om denna utveckling måste bli fast, annars finns det all anledning till oro för var vi hamnar. Dataanvändningen i den offentliga sektorn får inte bli styrd av byråkratin, den får inte bli ett område där experterna har ett avgörande inflytande på egen hand — utan parlamentarisk styrning — och där de kan fatta alla viktiga avgöranden. Vi föreslår vidare i den moderata partimotionen, att riksdagen hos regeringen begär tillsättandet av en utredning syftande till en begränsning av statens engagemang inom datatjänstområdet. Denna vår hemställan har utskottet inte velat tillstyrka, och därför har Rune Rydén och jag reserverat oss på den punkten. Jag skall återkomma till detta. Vidare föreslår vi moderater, att riksdagen hos regeringen begär förslag till utbyggd information och forskning inom ADB-området. Denna vår hemställan har tillstyrkts av utskottet. Till sist föreslår vi att riksdagen hos regeringen begär förslag till en prissättning på informationsuttaget, vilken svarar mot de verkliga kostnaderna. Här har utskottet på s. 21 i betänkandet konstaterat, att utskottet i sak inte har någon annan mening än motionärerna. Det är naturligtvis mycket glädjande att vi får ett sådant instämmande från finansutskottet, men sedan fortsätter utskottet på följande sätt: ”I propositionen har anmälts att prissättningen på informationsuttag ur statliga ADB-system är en fråga som torde komma att medföra åtgärder från regeringens sida. Med hänsyn härtill torde någon särskild begäran från riksdagens sida inte vara erforderlig.” Vi reservanter har den uppfattningen att det är angeläget, att riksdagen markerar det här behovet, och vi vill därför ha en skrivning där det uttalas att det förhållande som råder inte är tillfredsställande. Vi säger att sådana omfattande avtal som finns i dag mellan privata institutioner och dataföretag framgent bör baseras på en rimlig kostnadstäckning för den statliga verksamheten. Expeditionskungörelsen kan härvid ej vara tillämplig eller ge erforderligt stöd för prissättning. Vi hemställer därför att riksdagen ger regeringen uppdraget att arbeta fram regler för en prissättning som — jag upprepar det — svarar mot de verkliga kostnaderna. Detta var alltså innehållet i reservationen 3, och jag finner, herr talman, det vara naturligt att riksdagen bifaller denna reservation, eftersom utskottet klart och tydligt säger att det inte har någon annan mening än vad vi motionärer framhåller. I reservationen 2 har vi markerat en väsentlig begränsning av datadelegationens huvuduppgift. I utskottets skrivning på s. 19, det stycke som börjar med ”Delegationens huvuduppgift” och slutar med ”statlig ADB-verksamhet”, sägs det att delegationen skall bevaka utvecklingen av datoriseringen, främja kunskapsutvecklingen på området och föreslå åtgärder för att garantera en positiv utveckling av datoranvändningen i samhället under demokratisk styrning och kontroll.

Det kan rimligen inte vara meningen. Propositionen omfattar f.ö. enbart användningen av ADB i statsförvaltningen. Datadelegationens mandat måste begränsas till den offentliga sektorn. Detta markerar vi i vårt förslag till riksdagsskrivning. Det är den offentliga sektorns datoranvändning som denna delegation, knuten till regeringskansliet, skall syssla med. När det gäller reservationen I har vi föreslagit en helt annan och betydligt mera omfattande skrivning fr.o.m. sista stycket på s. 18 i utskottets betänkande. Här har vi alltså en helt annan hemställan än vad utskottets för den statliga dataservicebyråns, DAFA:s, verksamhet liksom en rad andra Torsdagen den statliga engagemang på datatjänstområdet. I utskottets skrivning konstateras 17 maj 1979 att i flera motioner tas den statliga dataservicebyrån DAFA upp till diskussion. I motionen 2264 begärs utredning av DAFA:s tekniska och marknadsmässiga förutsättningar och i motionen 2321, alltså den moderata, begärs en utredning syftande till en begränsning av statens engagemang inom datatjänstområdet. DAFA:s särställning, skriver utskottet, utreds av den s.k. monopolutredningen. Förslag i frågan väntas inom kort, kan vi läsa. Det finns enligt utskottets mening anledning att avvakta resultatet av detta utredningsarbete innan beslut fattas om ytterligare utredningsarbete. Yrkandet på denna punkt avstyrks sålunda, heter det i betänkandet. Det har i dag, alldeles nyss, sagts mig att det från utredningen nu föreligger något slags tryck. Jag har emellertid inte själv fått tillgång till detta, och jag kan således inte bedöma huruvida man där har gått in på just de förhållanden som vi moderater uppmärksammar både i vår motion och i den skrivning vi nu föreslår som underlag för riksdagens beslut. I propositionen behandlas de här frågeställningarna kring det statliga engagemanget mycket snävt. Ändå har staten en mycket omfattande verksamhet inom dessa områden. Statens engagemang är så omfattande att man har ca 1 800 anställda inom datatjänstsektorn. Den statliga verksamheten omfattar härvidlag inte mindre än 450 milj.kr. i årsomsättning i de nio dataserviceorganisationer som staten äger helt eller delvis. Dessutom har staten fyra sektorsinriktade datacentraler. Det är riksförsäkringsverkets tekniska byrå, SCB:s datacentral, RSV:s datacentral och TSV:s datacentral, som har serviceroller för statsförvaltningen. Här beräknar man omsättningen till 300 milj.kr. per år, och antalet anställda uppgår till ca 1150. Dessutom har vi datatjänstsektorn hos Statskonsult AB, som är landets största ADB-konsultföretag och har en årsomsättning på 70 milj.kr. och ca 300 anställda. Vi kan alltså räkna ihop inte mindre än 14 datatjänstorganisationer som staten äger helt eller delvis. Den sammanlagda årsomsättningen är ca 800 milj.kr. och antalet anställda 3 250. Detta är väldigt mycket, herr talman, i förhållande till den samlade datatjänstsektorn i samhället. En jämförelse med den enskilda sektorn, som vi har gjort i vår motion, visar att de 27 dataserviceföretag som bildar servicebyråernas branschorganisation, SEBRO, under det här budgetåret tillsammans omsätter ca 600 milj.kr. och har 2 250 anställda. Det statliga engagemanget på detta område är således jämförelsevis mycket stort. Vi moderater finner det föga lämpligt att staten har en så dominerande ställning i denna bransch. Resultatet har blivit en skev konkurrenssituation, vilket bl.a. lett till att den helt dominerande delen av den databehandling som utförs på servicebyråvillkor utförs av statliga datacentraler. Vi noterar också i vårt förslag till skrivning att statens verksamhet inom datatjänstområdet inte varit särskilt lyckosam. De flesta av de 14 företag och organisationer, som helt eller delvis är statsägda, dras med 157 betydande problem av olika slag. Vi pekar på DAFA, som har svårt att fullfölja alla de myndighetsoch serviceuppgifter som man har åtagit sig. Det har också visat sig att DAFA:s konkurrenskraft och serviceförmåga är låg. Det borde därför vara en ganska självklar sak att man gör en ordentlig granskning av dessa förhållanden och att man framarbetar riktlinjer för statens engagemang inom datatjänstområdet. Vi föreslår alltså att en sådan utredning ges i uppgift att dels pröva lämpligheten av en så påtaglig statlig dominans inom en specifik sektor, dels att man undersöker om inte staten kan uppnå fördelar genom att i större utsträckning upphandla datatjänster från andra än statsägda tjänsteproducenter. Vi vill också låta utreda hur det statliga engagemanget, som kan bedömas lämpligt inom sektorn, bör organiseras. Vidare bör man också bedöma om de organisationer som har en skyddad ställning och/eller myndighetsform bör ges en annan organisationsform. Herr talman! Detta är alltså bakgrunden till våra reservationer. Jag vill med detta yrka bifall till dessa tre reservationer i finansutskottets betänkande nr 34.

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna har i motion 2325 krävt en parlamentarisk utredning som skall ha till uppgift att föreslå förbättringar och regler för den statliga ADB-verksamheten. Utredningen skulle särskilt se över hur de anställdas makt skall kunna ökas, hur man skall kunna bryta den hierarkiska struktur och arbetsdelning som råder inom organisationen av systemutvecklingsarbetet och slutligen hur man bättre skall kunna tillvarata datateknologisk kunskap. Viär inte ensamma om kravet på en parlamentariskt förankrad utredning — det förslaget har ställts också av andra partier. Vpk anser att propositionen är svag, för att inte säga intetsägande, när det gäller väsentliga områden. Utskottet framhåller för sin del: ”Utskottet måste emellertid samtidigt konstatera att på vissa av områdena är riktlinjerna mycket allmänt angivna, varför det kan vara svårt att få en uppfattning om hur de kommer att tillämpas. Det finns därför anledning att noga följa utvecklingen och vid behov precisera eller ompröva de angivna riktlinjerna. På andra områden saknas i huvudsak riktlinjer i propositionen, bl.a. gäller detta frågor om hur allmänheten berörs, arbetsmiljöfrågor, effekter på sysselsättning och på de anställdas möjligheter till inflytande, frågor om utbildning och kompetensuppbyggnad.” Så långt kan vi alltså helt instämma. Däremot tycker vi att man borde ha tagit ett stadigare grepp över dessa så väsentliga frågor än att uttrycka en from förhoppning att det skall komma förslag genom andra utredningar. Vi har inga garantier för att så kommer att ske inom en snar framtid, och den utveckling som varit inom området är oroväckande. Vi tänker då särskilt på frågan om makten för den personal som skall använda systemet i sitt dagliga arbete. Deras och deras fackliga organisationers möjligheter till påverkan har hitintills varit mycket begränsade. Det är ju så att den organisation som snabbt vuxit fram är i många stycken människofientlig. En utarmning av arbetsuppgifterna har skett, och en arbetsdelning har vuxit fram, som innebär att stora resurser av kunnande går förlorade såväl för dem som deltar i utvecklingsarbetet som för dem som skall använda sig av systemen. Inte minst drabbas de som — som vanligt — står lägst i hierarkin, nämligen kvinnorna. Herr talman! Utskottet anser att vår motion skall anses besvarad genom inrättandet av en datadelegation. Det är naturligtvis ett steg i rätt riktning, men frågan kvarstår: Kommer denna delegation verkligen att ta upp just de frågeställningar som propositionen försummat men som vi tagit upp och pekat på i vår motion? Om det är så är våra krav delvis tillgodosedda - om inte, så kommer jag att yrka bifall till vår motion. Här krävs ett svar från utskottets talesman.

Herr talman! Inte mindre än åtta större utredningar sysslar med datafrågor. Det gäller datalagstiftningen, datateknikens effekter på sysselsättning och arbetsmiljö, samhällets sårbarhet, datateknik och elektronik och deras effekter på näringslivets utveckling och den s.k. statskontorsutredningen om hur de centrala myndigheterna för dataupphandling skall organiseras i framtiden. Det sitter också några andra utredningar. Detta är naturligtvis ett bevis på behovet att skapa en fastare organisation, fastare ramar i den ganska snabba utvecklingen av den administrativa databehandlingen. Det finns f.n. tre olika problem när det gäller data. Det första rör integriteten och skyddet för den enskilda människan gentemot dataregistrering. Det andra handlar om arbetstagarnas möjligheter att få kontroll över datorernas insteg på arbetsplatserna. Det tredje problemet, som vi behandlar i dag, är den administrativa kontrollen, framför allt inom den statliga sektorn, över de stora datasystemen. Vad det gäller är att vi inte skall få för krångliga och för många system och att vi skall kunna hindra att kostnaderna för stora system snabbt expanderar. Det är självklart, som sägs i propositionen och betänkandet, att den redovisning som lämnas kommer att följas upp av regeringen i takt med att de olika utredningar som jag nämnde blir färdiga. Utskottsbetänkandet och propositionen representerar emellertid en viktig etapp. Det är värdefullt att regeringen nu har tagit itu med att försöka skapa riktlinjer för den centrala upphandlingen på dataområdet och regler för de statliga datasystemen. Detta är naturligtvis, som mycket riktigt påpekas i den socialdemokratiska motionen, ingenting som regeringen hade behövt gå till riksdagen med. De riktlinjer, framför allt när det gäller upphandlingen, som dras upp i propositionen skulle regeringen i stort sett ha kunnat bestämma själv på administrativ väg. Nu ges riksdagen tillfälle att ta ställning. Det är värdefullt och ger riktlinjerna större tyngd. De problem som vi står inför är att när riksdagen den vanliga anslagsvägen nås av de beslut som har fattats om uppbyggnad av datasystem är loppet ofta redan kört. Då har riksdagen små möjligheter att via budgetoch anslagsproceduren stoppa eller ändra uppbyggnaden, eftersom man då under flera år har hållit på med att bygga upp system som först flera år efter de viktiga besluten börjar få effekt på budgeten. Syftet med propositionen är att ge politikerna möjlighet att göra ett ställningstagande på ett tidigare stadium — på det reella beslutsstadiet. Vad som föreslås i betänkandet och propositionen är att man nu skall bygga upp spärrar mot både krångel och alltför dyra system. Det sker genom en beslutsprocess med flera steg. Syftet är också att vi skall få en bättre insyn i det statliga dataarbetet. Det sker, vilket också utskottet särskilt betonar, genom att de beslut som tas i systemfrågorna skall knytas till riksdagsarbetet. Vi skall få en datadelegation, vilket regeringen i och för sig var positiv till men ansåg kunde vänta. Utskottet har emellertid valt att säga att denna delegation bör tillsättas redan nu och få allmänna och genomgripande uppgifter på detta område. Senare kan det bli aktuellt med ett särskilt dataråd eller något annat organ som kan skapa en direkt parlamentarisk insyn i själva upphandlingsförfarandet. Det kommer att tas upp i samband med den s.k. statskontorsutredningens betänkande. Eva Hjelmström ställde några frågor om vpk:s olika krav var tillgodosedda i och med inrättandet av en datadelegation. Svaret är både ja och nej. Vpk har krävt en parlamentarisk utredning med ganska allmänna direktiv. Detta krav tillgodoses i någon mån i och med inrättandet av datadelegationen, som skall ha möjlighet att ta initiativ till utredningar och som skall ha parlamentarisk representation. En del av de frågor som vpk tar upp om de anställdas möjligheter att påverka datautvecklingen utreds redan i den utredning som handlar om datateknikens effekter på sysselsättning och arbetsmiljö. Andra frågor tas upp i den utredning som handlar om datateknikens effekter på näringslivets utveckling. De två principer för datordriften som finns i propositionen har kallats för ”decidering” och ”spridning”. Decidering betyder att man skall eftersträva att datordriften blir specifik och knuten till myndigheten. Spridning skall innebära en decentralisering, som underlättas av den tekniska utvecklingen, som gör det allt lättare att arbeta med små, utspridda datasystem. Dessa principer om decidering och spridning ansluter sig utskottet till. Jag skall till sist helt kort ta upp de reservationer som finns från moderathåll. Moderaterna har här, som så ofta, valt att ensamma stå för de reservationer som finns till utskottsbetänkandet. De moderata reservationerna berör relativt marginella frågor. I den första reservationen vill man nu ha ett principbeslut om ett upphävande av DAFA:s monopolställning. En del andra frågor berörs också i det sammanhanget. Monopolutredningen kom för 14 dagar sedan med ett förslag i just den riktning som den moderata reservationen förespråkar. Det är åtminstone min förhoppning att vi, efter remissbehandlingen av förslaget, också skall få en proposition i den riktningen. Det andra moderatkravet är att datadelegationen enbart skall syssla med frågor inom den offentliga sektorn. Här finns en reell åsiktsskillnad. Utskottsmajoriteten menar att det är angeläget att en sådan delegation så småningom, när det andra utredningsarbetet är färdigt, t.ex. skall kunna ta initiativ till utredningar och granskningar när det gäller hur datorerna fungerar inom arbetslivet. Det måste finnas ett organ där dessa frågor kan tas upp och behandlas. Till sist berör moderaterna i den tredje reservationen prissättningen vid informationsuttag ur de offentliga datasystemen. Regeringen har i denna fråga givit ett uppdrag till riksrevisionsverket, och det finns i och för sig ingen motsatsställning mellan vad som sägs i reservationen och vad som sägs i utskottsbetänkandet. Herr talman! Utskottet är i allt väsentligt enigt, och det tycker jag att vi skall hälsa med glädje. I och med det betänkande som nu föreligger har vi för första gången fått mer fasta riktlinjer på det statliga dataområdet, och det är ett väsentligt framsteg. Jag yrkar därför bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Olle Wästberg i Stockholm sade att våra krav var rätt allmänt hållna. Jag tycker inte det — jag tycker att de är mycket konkreta. Jag vill betona att det är viktigt att det snabbt redovisas resultat till förmån just för arbetarnas inflytande och makt över de här frågorna.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
Vi finner det angeläget att hela datatjänstområdet — alltså inte bara DAFA — blir föremål för en ordentlig översyn vad gäller det statliga engagemanget. Det är i och för sig gott och väl att det nu har kommit någonting om detta från den s.k. monopolutredningen. Som jag tidigare sade har jag inte haft tillgång till det materialet. Det fanns inte på den tryckeriexpedition där jag bad om det. Oavsett detta har vi i vår motion lämnat en redogörelse för den statliga dominansen på det här området, och vi konstaterar att den är större än vad som borde vara rimligt. Det finns på detta område en enskild sektor, och den har kommit i en svår konkurrenssituation. Det statliga engagemanget är icke lyckosamt.

Herr talman! Eva Hjelmström menar att det är angeläget att man snabbt får fram förslag som ökar arbetstagarnas inflytande över datasystemen. Jag håller med om det. Det finns ingen motsättning mellan vad utskottet anfört och vad Eva Hjelmström säger på den punkten. Därför är det bra att en utredning sedan något år tillbaka arbetar med just de frågorna. Vad gäller Göthe Knutsons inlägg menar jag att reservationerna trots allt tar upp marginella frågor. Beträffande prissättningen på informationsuttagen ur de statliga ADB-systemen har regeringen redan gett riksrevisionsverket direktiv i den riktning som reservanterna föreslår. När det gäller data har det ju lagts fram ett förslag som i huvudsak innehåller det som Göthe Knutson reserverat sig för. Göthe Knutson vill förutom de åtta utredningar som f. n. arbetar på dataområdet ha ytterligare en, som skall beröra hela frågan om statlig produktion av datatjänster. Vi menar att den datadelegation som vi föreslår skall tillsättas är det forum där man kan undersöka behovet av denna typ av utredningar.
Herr talman! Det är, precis som jag har sagt tidigare, fråga om hela datatjänstområdet — inte bara om DAFA. Detta är Olle Wästberg i Stockholm om någon medveten om. Hurdenna utredning sedan skall företas och om den skall läggas inom den nya institution som här föreslås — inte tack vare regeringspropositionen utan tack vare motionerna — kan i och för sig vara en senare fråga. Men från moderat håll vill vi markera den här frågans betydelse. Därför har vi också satt dessa våra synpunkter på pränt i en reservation. Det är inte marginellt — det är mycket väsentligt.
Herr talman! Det är klart att det finns mer av datatjänster än de som går igenom DAFA. Framför allt i samband med statligt övertagande av företag under det senaste året har det följt med en del dataföretag. Det kan i och för sig finnas anledning att titta på det. Vi menar från utskottsmajoritetens sida att frågan om huruvida det finns ett behov av särskild utredning är någonting som den föreslagna datadelegationen närmare kan undersöka. Det ligger helt inom ramen för dess verksamhet och behöver därför inte göras till föremål för ett särskilt riksdagsbeslut. Det står naturligtvis Göthe Knutson fritt att tycka att hans reservationer inte är marginella utan mycket centrala. Jag menar att i samband med den här propositionen, som behandlar ett upphandlingssystem och grundläggande principer för den statliga dataverksamheten, är ändå de frågor där moderaterna reserverat sig marginella. Det väsentliga i bilden av propositionen och utskottsbetänkandet är ändå den stora enighet som kunnat uppnås.

| Herr talman! Det betänkande vi har framför oss är ett hyggligt betänkande, som innehåller en del bra förslag. Men det beror sannerligen inte på herr Mundebos proposition. Det är mera en produkt av ett gott kansliarbete i | Jag har inte begärt ordet för att ge mig in i sakdebatten. När jag hörde Olle Wästberg i Stockholm fann jag anledning att försöka stoppa den mytbildning som tydligen är på gång, att vår kraftfulla regering med denna proposition om ADB har åstadkommit något av en milstolpe i utvecklingen. Så är inte fallet. Det här är ett av de rätt vanliga, halvgångna fostren som i en strid ström flyter från regeringens skrivbord. När vi började behandla den här propositionen hade jag en känsla av att den allmänna meningen var att den egentligen borde ha lagts i kuvös. Men vi har ju inte så mycket kuvöser här i huset. Med en intensiv vård från vårt utomordentligt skickliga kansli och med hjälp av några väl utformade motioner blev det ett betänkande och några förslag. Det fanns även ett förslag i propositionen — annars hade det ju inte varit någon proposition utan en regeringspromemoria. Det var ett förslag om ett anslag på 200 000 kr. till information — pengar som regeringen redan hade. Självfallet avstyrkte utskottet enhälligt detta enda yrkande som fanns i propositionen —- även folkpartiledamöterna.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

Herr talman! Arne Pettersson inledde med att säga att han inte hade begärt ordet för att ge sig in i sakdebatten. Han höll det löftet. Det är sant att här har skett ett gott kansliarbete och att det är ett bra betänkande — det tycker jag också. Både jag och Arne Pettersson står bakom det här betänkandet. Arne Pettersson tog upp en mindre fråga, nämligen om man skulle ge ett anslag för information kring de här riktlinjerna eller inte. Ett enigt utskott ansåg att det är rimligt att de här pengarna — det rörde sig om en rätt liten summa -— tas från de pengar för allmän information i sådana här frågor som budgetministern har till sitt förfogande. Det är en detaljartad fråga; de besparingar som kan göras skall naturligtvis göras. Vad som här har skett —det är det viktiga — är att utskottet ur propositionen plockat väsentliga riktlinjer, poängterat dem och lämnat dem till riksdagen för ställningstagande. I och med att utskottet hade smärre synpunkter på en del avsnitt var man tvungen att gå in och skriva när det gäller de olika riktlinjerna. Jag tycker det är av värde att så har skett.
Herr talman! Jag skall kanske något ytterligare förklara varför jag efter de här inläggen inte gick in i en sakdebatt. Det beror på att det krävs en saklig grund för en sakdebatt. Någon sådan fanns inte i den proposition som kom. Det är alltså motivet. Sedan tror jag att Olle Wästberg har missuppfattat utskottets skrivning, fastän han har skrivit under betänkandet. Om han läser det ordentligt, skall han finna att skrivningen är tillkommen av oss andra för att undvika det missförstånd som vi misstänkte. Om vi inte skrev, skulle man åberopa vår tystnad såsom ett instämmande i den proposition som förelåg. Det står i utskottets betänkande.
Herr talman! Det står alldeles klart i utskottets betänkande att man inte tar ställning till alla detaljer i propositionen utan har lyft fram de viktigaste riktlinjerna för ett ställningstagande från riksdagens sida. Det väsentliga innehållet i det beslut vi nu fattar är att vi fastlägger en ram för den statliga databehandlingen. Det sker av ett enigt utskott. Jag har en känsla av att budgetministern kan vara ganska nöjd med det. Han har inte fått underkänt på någon annan punkt än när det gäller frågan huruvida en datadelegation skall tillsättas litet senare eller just nu. Budgetministern tyckte att den skulle tillsättas litet senare men dock tillsättas. Utskottet tyckte att man kunde göra det med en gång. Det är en marginell förändring av positivt slag.
Herr talman! Ja, det är väl en lätt överdrift att säga att man med detta betänkande och denna proposition har fastlagt en ram för den fortsatta verksamheten på området. På en punkt skall jag dock hålla med Olle Wästberg. Budgetministern är välkommen tillbaka med en ordentlig sakproposition. Den lovar vi skall få en rejäl och hygglig behandling.

Herr talman! I pårtimotionen 1978/79:571 från centerpartiet behandlas principer och riktlinjer för datateknikens utveckling och användning i samhällej.

Vi tycker därför att tiden nu är mogen för statsmakterna att fastställa principer och riktlinjer för datateknikens utveckling och användning både på det administrativa och på det industriella området. Tidigare har statsmakterna i huvudsak koncentrerat sig på omsorgen om den personliga integriteten i datasystemen. Nu bör de perspektiven vidgas.

I motionen 571 har vi också pekat på en del åtgärder som bör vidtas för att datasystemen bättre skall anpassas till samhällets förutsättningar och krav. Jag kan här nämna några av de åtgärderna. Vi måste få mer begripliga datablanketter för allmänheten. Det arbete som myndigheter och företag gör kan behöva kompletteras med tillsynsfunktioner hos datainspektionen eller konsumentverket. Vi vill utveckla kunskapen om arbetets innehåll och datatekniken, så att denna teknik leder till ett mer stimulerande arbete och ökar möjligheterna till utveckling för den enskilde användaren. Vi vill begränsa användningen av personnummer, framför allt i de privatägda registren, för att minska risken för intrång i den enskildes integritet. Vi vill också förstärka användarens inflytande över datasystemen, som ju skall vara hjälpmedel för användarna. BI. a. vill vi förstärka utbildningsinsatserna och inrätta datakonsulter på regional nivå. De kan i det här sammanhanget vara knutna till de regionala utvecklingsfonderna och bistå arbetsgrupper och företag med råd och förmedling av erfarenheter. Många andra åtgärder kan också behöva övervägas. Med hjälp av utvecklingsfonderna vill vi också förstärka de små och medelstora företagens möjligheter att använda datasystem på ett bättre sätt. Herr talman! Regeringens anmälan i propositionen 121, som behandlar statens dataadministration, ger inte så mycket av detta. Men vi är överens om att ADB är ett hjälpmedel i myndigheternas verksamhet. ADB skall medföra att tillgängliga resurser utnyttjas effektivare eller att verksamhetens resultat förbättras i andra avseenden. Ansvaret för användningen av ADB bör normalt ligga på myndigheter där ADB används. Det gäller också systemutvecklingsarbete och datordriften. Vi är också överens om att planeringen och styrningen av statlig dataverksamhet måste förbättras. Vi bör sprida datadriften mera. Det kan innebära att decentraliserade systemlösningar kommer att prövas i olika systemutredningar. De tunga databesluten i förvaltningen bör naturligtvis ligga i riksdagen. Det är ett av utskottets viktigare budskap till regeringen, som i viss mån har visat denna fråga mera förstrött intresse i den föreliggande propositionen.

Detta var inte regeringens avsikt i propositionen, utan riksdagen skulle endast ta del av vad man hade anfört. Utskottet vill markera riksdagens inflytande på ett mera radikalt sätt. Utskottet föreslår att en datadelegation inrättas. Från centerns sida ser vi denna bl.a. som en praktisk tillämpning av den verksamhet som kommer att äga rum på dataområdet och som vi tagit upp i motionen 571. Därigenom underlättas framtagande av principer och riktlinjer. För det ändamålet liksom för att underlätta riksdagens behandling av många gånger tekniskt svåra datafrågor krävs det att datadelegationen får i uppgift att medverka i beredning av viktiga beslut rörande statlig ADB-verksamhet. Frågan om DAFA — datamaskincentralen för administrativ databehandling, som det heter — tas upp också i motionen 2264, yrkande 5, samt i en moderatreservation till utskottets betänkande, som vi tidigare har hört. Monopolutredningen har i april 1979 färdigställt betänkandet Datakonkurrens och överlämnat detta till budgetministern. Utredningen föreslår att DAFA:s särställning i fråga om vissa datatjänster enligt rationaliseringsförordningen avskaffas. Vi utgår ifrån att regeringen redovisar denna fråga för riksdagen och vill därför avvakta denna redovisning. Herr talman! Det har kommit ovanligt många datafrågor på riksdagens bord denna vår. Riksdagens svåra arbetssituation med många andra ärenden att behandla har lett till att vi inte kunnat ta upp alla frågor som väckts. Det gäller en del förslag i motionen 2264. Jag tror vi kan utgå ifrån att datafrågor kommer att vara vanligt förekommande i riksdagen även kommande år. En del synpunkter och förslag kan då komma att tas upp igen. En annan viktig fråga som vi bör ta upp i riksdagen gäller hur datafrågor skall fördelas mellan utskotten samt hur redovisningen till riksdagen skall se ut. Det är naturligtvis av värde om myndigheternas redovisning till regeringen är anpassad så att den också kan tjäna som underlag i riksdagen. Kraven på myndigheterna om effektbedömning, kalkyler samt mera långsiktiga planeringar bör också kunna leda till detta. Finansutskottet har nu i huvudsak samlat sig till ett gemensamt betänkande och en datapolitik inom statsförvaltningen som det bör gå att bygga vidare på. Riksdagens inflytande förstärks och vi får möjligheter till en bättre regionalisering av data och datakompetens. Herr talman! Jag yrkar därmed bifall till finansutskottets hemställan.